Fru talman! Annika Åhnberg tillhör de stimulerande debattörerna här i riksdagen. När hon talar om personligt ansvar och om engagemang i olika frågor, får man ibland en känsla av att hon är en sann konservativ. Men någon mening efteråt kommer det tal om starka politiska beslut, och då manas ändå bilden av socialismen fram. Med tanke på Annika Åhnbergs partitillhörighet tror jag nog att det är en mera korrekt bild. Vad socialismen har lyckats åstadkomma på miljöområdet har vi utomordentligt tydliga exempel på. Annika Åhnberg var inne på svavelutsläppen i olika delar av Europa. I södra delarna av Polen är nedfallet 1 700 kilo svavel per hektar. Vårt högsta värde ligger på mellan 20 och 30 kilo. I det området vet vi att barn föds med missbildningar och sjukdomar som är direkt miljörelaterade. Det finns oerhörda effekter av miljöproblemen i det området. Vi kan konstatera att det är en direkt följd av valet av ekonomiskt system. Därför måste jag säga att jag tycker att det är oansvarigt att ändå i den politiska debatten framföra tanken att man vill ha ett annat ekonomiskt system. Det är den fria marknadsekonomin som ändå på något sätt har lyckats tackla miljöproblemen och som ändå visar på möjligheter att fortsätta att tackla miljöproblem på ett rimligt sätt. Detta är möjligt genom den ekonomisk-tekniska utveckling som sker inom marknadsekonomin. Man kan förstärka effekten genom ekonomiska stimulanser och olika typer av åtgärder. Annika Åhnberg var också inne på vårt miljömål när det gäller vägtrafiken. Man kan bara ge det mycket enkla exemplet att skulle alla bilar i dag ha katalytisk avgasrening, hade vi redan nått det miljömål som är uppsatt. Det visar ändå att det ligger väl inom våra möjligheter att uppnå de miljömål som är angivna i den reservation som

Fru talman! Egentligen uppskattar jag väldigt mycket försöket att bygga på den mera ideologiska delen av miljödebatten. Det är någonting som jag tycker att vi tar oss alldeles för liten tid med. Jag har ingen annan mening än Ivar Virgin när det gäller de fruktansvärda konsekvenserna av de ekonomiska system som har tillämpats i Östeuropa. Men jag har naturligtvis en annan mening när det gäller det ideologiska perspektivet. Vi kan hålla på så här och lägga tyngder i varandras vågskålar. Jag kan säga att skövlingen av regnskogarna i Amazonas minsann inte är någon följd av en socialistisk planhushållningsekonomi utan av en ohämmad kapitalism, som också innebär att fackföreningsledare såsom Chico Mendes, försöker förena kampen för bättre sociala förhållanden med kampen för regnskogarna i Amazonas, mördas. Åtskilliga hundra personer har mördats i den delen av världen. Jag tror egentligen, fru talman, att vi inte gagnar vare sig miljön eller den ideologiska debatten genom att på det här sättet hålla på att lägga tyngder i varandras vågskålar för att försöka komma fram till vems elände som är störst. Vad vi måste inse är att det finns en politisk tomhänthet i dag. Det finns ingen renodlad marknadsekonomi som klarar miljöproblemen. Det finns inte heller någon renodlad planhushållningsekonomi som klarar miljöproblemen eller många andra problem. Vad vi har att försöka trassla oss fram i är ett ekonomiskt system, som visst kräver ett starkt samhälle -- det är jag alldeles övertygad om. Miljöavgiften, som moderaterna är väldigt förtjusta i, är uppenbart ett ingrepp i den fria marknadsekonomin, ingenting annat. Vi måste trassla oss fram i ett samhälle, som försöker bevara marknadsmekanismer och förena dem med ett starkt samhälle, som sätter ramar och gränser. Men till syvende og sidst står vi inför den fråga som är grundläggande för oss alla: Var går gränsen för hur mycket vi egentligen skall producera? Kan vi acceptera ett samhälle, som i sig har som mål att ständigt öka produktionen? Eller måste vi inte försöka ta steget över till ett samhälle, där man i någon mening bevarar resurserna och också försöker sätta upp andra mål och försöker få dessa mål att tränga in i det på marknadsekonomin baserade samhället? Annars kommer vi aldrig att kunna lösa problemen. Det här tycker jag är en viktig diskussion. Vi borde egentligen föra en sådan diskussion i mycket större utsträckning för att se i vilken mån den kan föra oss framåt och hjälpa oss att utveckla medlen för att tackla miljöproblemen.

Fru talman! Man kan bedriva miljöarbete på olika sätt i den här världen. Detta kverulerande anförande hade inte föranlett mig att begära replik om det inte hade varit för att utskottets personal och presidium blev direkt angripna. Jag har i mitt anförande kritiserat hanteringen av miljöfrågan. Jag menar att vi inte kan ha så här stora betänkanden i slutet av en mandatperiod. Vi måste fundera på hur det hela skall gå till, dela upp frågorna och ha en återkommande behandling av miljöfrågorna. Beträffande förslaget om återremiss kan jag garantera, jag tror att jag har hela riksdagen bakom mig, att vi kommer att fortsätta debatten om miljöfrågor även utan en återremiss. Detta är inte den sista gången som dessa frågor behandlas. Jag blev mycket upprörd när Marianne Samuelsson sade att detta arbete har utförts slarvigt och hafsigt. Vi har haft för kort tid, och det har varit för mycket att behandla. Vi behöver säkert, där kan jag hålla med Marianne Samuelsson, fundera över organisationen av utskottet och vårt sätt att hantera frågor både här i kammaren, i utskotten och i regeringskansliet. Men vad har miljöpartiet bidragit med under den tid ni har suttit i riksdagen? Har ni lagt några nya förslag? Knappast ett enda. Så gott som alla frågor som har diskuterats de tre senaste åren, diskuterades även innan ni kom in i riksdagen. Ni har tagit upp fler detaljer, skapat längre debatter, fler reservationer och, som Marianne Samuelsson sade, i ett otal motioner presenterat er syn. Det har ni också gjort i ett otal reservationer. Nu vill ni dessutom att vi skall använda en hel del tid till ett otal voteringar i kammaren. Jag vill gärna säga att jag inte kritiserar era ambitioner, men jag kritiserar sättet och förmågan att hantera dem. Man får inte förlora sig i detaljer. Ni har i det här sammanhanget hjälpt regeringen att komma bort från helhetssynen och de principiella ställningstagandena.

Herr talman! Det händer onekligen ibland att man längtar efter att det skall inträffa oväntade saker i kammardebatten. Det gör det ju ganska sällan. Men det är inte precis den här sortens oväntade saker som jag går och längtar efter. Vad jag förstår måste detta med att begära återremiss vara ett hugskott som Marianne Samuelsson hastigt och lustigt i sista minuten kommit på. Det har annars funnits åtskilliga möjligheter att i utskottet under hanteringen ta upp denna fråga till diskussion. Jag kan i efterhand beklaga att vi inte inledde hanteringen av propositionen med att fundera över om det fanns möjligheter att skjuta upp delar av den till hösten och att behandla bara vissa delar nu. För min del beror det på min bristande erfarenhet. Jag hoppas att det inte kommer att bli så i framtiden. Men att nu i det här läget komma och begära återremiss anser jag vara mindre genomtänkt. Det finns ändock många punkter i detta betänkande som handlar om medel till myndigheter. Vi har t.ex. anslagit ytterligare pengar till naturvårdsverket för inköp av mark. Det är min bestämda uppfattning att vi gör miljöpolitiken och naturvården den största tjänsten genom att se till att myndigheterna får de resurserna, så att de fortast möjligt kan börja arbeta. Visst finns det mycket som vi borde ha diskuterat igenom mer noggrant. Det är ingenting som hindrar att vi tar upp diskussionen på nytt och för den vidare. Men att återremittera ärendet under ett förtäckt hot av att annars skall minsann miljöpartiet begära votering på alla sina reservationer .

Herr talman! Miljöpartiet är ett nytt parti och kom in i riksdagen på grundval av att valet 1988 var ett miljöval och att miljöfrågorna bland folket ansågs vara viktiga. Jag tycker inte att det är så underligt om vi i miljöpartiet anser att detta inte har fått den seriösa behandling som det borde ha fått. Det är klart att jag borde ha yrkat tidigare. Men jag tror inte att jag hade fått utskottet med mig. Jag har inte suttit i utskottet så länge. Men vad jag har fått höra sedan jag kom in i utskottet är hur överbelastad utskottet är, hur sliten personalen är och hur snabbt vi måste behandla ärendena. Vi har nogsamt fått reda på att vi kan få 36 sekunder på oss för varje yrkande som läggs fram. Som jag ser det innebär det naturligtvis att dessa viktiga frågor inte har fått den seriösa behandling som de borde ha fått. Det förvånar mig att Karl Erik Olsson kan påstå att vi inte har bidragit med något på miljösidan. I så fall är det ju underligt att det plötsligt blivit så många miljömotioner i riksdagen att vi inte ens hinner arbeta med dem seriöst. Vi har faktiskt lagt fram lagförslag som i stor utsträckning gäller den övergripande sidan och inte alls koncentrerat oss så mycket på detaljerna. Men vi har också skjutit på just dessa frågor ett flertal gånger genom en förenklad behandling. Utskottsutföranden och jag hade en annan gång en debatt här i kammaren, när jag ville skicka med vår biotoplag som ett yttrande. Jag skulle inte få ha med ett yttrande som såg ut på det sättet, för utskottet hade bestämt sig för att vi bara skulle skriva några få ord och tala om att vi snabbehandlade detta ärende. Hur skall man över huvud taget få upp miljöfrågorna i Sveriges riksdag, om man hanterar dem på detta vis? Detta är ju förvånande. I stort sett alla människor i landet anser att miljöfrågorna är mycket viktiga, men utskottet anser att det skall vara förenklad behandling, att man inte skall votera om reservationer. Och snart skall vi väl inte ens debattera frågorna i kammaren.